Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag vill dessutom passa på att gratulera statsrådet till hennes uppdrag att ansvara för den nationella ungdomspolitiken i regeringen. Detta är ju ett område som berör många politikområden. Det är alltså viktigt att göra alla statsråd medvetna om att de faktiskt har ett ansvar för ungdomsperspektivet på sina respektive områden. Min fråga berör ungdomars möjligheter till fritidssysselsättning och mötesplatser och vad statsrådet tänker göra för att stödja en utveckling mot flera mötesplatser och fritidssysselsättningar. I det svar jag fått tar statsrådet upp några av de insatser som regeringen lyfte fram i budgetpropositionen för 2007. Dessa är ju fortsättningar på satsningar som den förra socialdemokratiska regeringen startade under förra mandatperioden. Vi aviserade också att vi ville att de skulle fortsätta även under 2007. Man fortsätter alltså dessa satsningar, och så långt känns det bra. Jag hade dock hoppats på något ytterligare. Statsrådet tog i svaret till mig upp rapporten Fokus 06 som Ungdomsstyrelsen presenterade under hösten och där man lyfter upp ungdomars tillgång till fritidsverksamhet och kultur. Man pekar på stora skillnader i ungdomars möjligheter till en meningsfull fritid och också på de stora brister som finns just vad gäller samlingslokaler och mötesplatser för unga människor. När man frågar unga vad de skulle vilja att vi satsade på är det också samlingslokaler och mötesplatser som oftast lyfts upp som den prioriterade frågan. Vi socialdemokrater tog därför i vårt budgetförslag i kulturutskottet upp att vi ville satsa 80 miljoner kronor just på att utveckla fritidsverksamheter och möteslokaler för unga. Vi ville också att 2007 skulle bli ett ungkulturår. Detta sade dock den moderatledda regeringen nej till. I den del av budgetpropositionen för 2007 som berör kulturområdet står det att man säger nej till dessa 80 miljoner kronor för utveckling av fritidsverksamheter och möteslokaler. Man hänvisar till att man vill satsa på integrationspolitiken i stället. Nu undrar jag, herr talman, vad ungdomsministern menar med det. Jag har läst även om politikområdet integration i budgetpropositionen, och jag hittar ingen koppling till denna hänvisning i kulturbudgeten. Finns det inte någon sådan, eller har jag helt enkelt missat den?
Herr talman! Fritidsaktiviteter för unga människor är något som har varit eftersatt i många år. Förra året eller året innan bestämde sig dock den socialdemokratiska regeringen för att satsa ganska stora pengar på det området, och det tycker jag var jättebra. Just eftersom det satsades så stora pengar på detta område förra året anser jag inte att det är relevant att satsa ytterligare pengar innan vi har genomfört de satsningar som den förra regeringen lade fram och som vi nu också har fortsatt med. Jag är alltså inte alls orolig för ungas fritidsverksamheter, tvärtom. Dock varierar det väldigt mycket mellan kommunerna, och jag menar att kommunerna måste ta ett större ansvar. De kommuner som i dag inte gör det måste ta ett större ansvar för att deras unga ska ha mötesplatser och meningsfulla fritidsaktiviteter. Den rapport som levererades av Ungdomsstyrelsen innehåller också väldigt mycket information om de olikheter som finns runtom i landet - flickor och pojkar efterfrågar olika saker, landsort och storstäder har olika behov, barn med invandrarbakgrund efterfrågar helt andra saker än etniskt svenska ungdomar och så vidare. När det nu finns så väldigt mycket olikheter runtom i landet är jag mån om att fortsätta att gräva i detta och se exakt vad det är vi ska satsa på. När jag som nytillträtt statsråd med ansvar för dessa frågor fick budgeten framför mig gjorde jag därför bedömningen att jag inte ville satsa dessa ytterligare 80 miljoner på den här verksamheten förrän jag faktiskt var insatt i exakt vad det var jag satsade på. Beskrivningen av vad man skulle göra med pengarna fanns bland alla andra pengar som jag har nämnt tidigare. Det fanns inget specifikt som jag kände att det var jätteviktigt att få pengar till. Jag bestämde mig därför faktiskt för att ta de 80 miljonerna och satsa på verksamheter som främjar integration och att satsa på verksamhet för att återrehabilitera före detta rasister. Jag tyckte att det var viktigare verksamheter. Men när vi har satt oss in i det Ungdomsstyrelsen har skrivit, kanske fått ännu mer information, säger jag självklart inte att vi inte kommer att behöva satsa mer pengar just där det behövs. Men i dag känner jag inte att jag har kunskapen att motivera att de 80 miljonerna skulle ha använts på ett förnuftigt sätt. Jag tycker att det är förnuftigare att använda dem till just de verksamheter som jag nämnde. Så är det.
Herr talman! Då har jag i alla fall fått veta att det inte är någon idé att jag letar på integrationsområdet i budgeten, för där finns inte pengarna med hänvisning till just ungdomspolitiken. Men jag blir lite orolig när jag hör statsrådet säga att det inte fanns något behov av att satsa de här pengarna just på gruppen unga, som vi faktiskt framförde. Det är ingen ny fråga att unga människor efterfrågar möteslokaler, någonstans att vara, och att man också efterfrågar bra fritidssysselsättningar. Den förra regeringen har ju satsat jättemycket pengar på både idrottsrörelsen och annat. Satsningen med extra pengar i områden med utsatta ungdomar väljer nu också den nya regeringen faktiskt att fortsätta, vilket jag är väldigt glad för. Men rapporten från Ungdomsstyrelsen visar också att det finns ett ännu större behov av att faktiskt titta närmare på de här frågorna, både vad gäller möteslokaler och andra fritidssysselsättningar. Det som har gjort mig förtvivlad under den här hösten är också hur den nya regeringen har valt bort just gruppen unga på olika sätt. Vi pratar ofta om hur viktigt det är med barn och ungdomskultur och hur viktigt det är att vi satsar på barn och unga. Men då måste man ju också göra någonting. Man kan inte bara prata och prata. Man måste också göra satsningar så att det blir någonting av allt det där pratet. Tittar vi på det som har bestämts under hösten ser vi att det är flera saker som slår just mot gruppen unga. Man valde bort att satsa på mötesplatser och att utveckla fritidsverksamhet för unga människor. Man plockade bort barn och ungkulturåret. Det handlade inte bara om barn utan även om kultur för unga människor. Man har plockat bort möjligheterna för de statliga museerna att erbjuda fri entré för dem som är över 19 år. Vi har en grupp i dag som väldigt ofta kallas unga vuxna. När man är 19 år är man väldigt ofta studerande. Man har en ganska dålig ekonomi. Den här rapporten lyfter också fram att det satsas väldigt mycket statliga medel just vad gäller barn. Men ju äldre ungdomarna blir desto mindre satsar staten. Det här är ju precis exempel på vad den nya moderatledda regeringen har gjort. Man har alltså plockat bort de unga vuxna. Man tycker inte att de är viktiga. Det här är bara inom politikområdet Kultur och fritid, men vi kan även inom andra områden se att den här politiken slår väldigt hårt mot unga vuxna. Min andra fråga som jag tänkte ställa till ungdomsministern i dag är: Vad tänker statsrådet göra för gruppen unga? Du sade att du ska gräva djupare i den rapport som Ungdomsstyrelsen har sammanställt och utifrån det ska du göra satsningar på den här gruppen. Men kan ungdomsministern i dag tala om någonting som hon funderar på, att det här skulle jag vilja göra för gruppen unga under den här mandatperioden. Gärna inte i slutet. År 2007 tar de satsningar slut som vi initierade under förra mandatperioden. Vad tänker statsrådet göra under 2008?

Herr talman! Jag förstår att Gunilla Carlsson trodde att hon hade bytt namn. Det var inte min mening att gå in i den här diskussionen. Gunilla Carlsson greppar ju de här frågorna mycket väl. Men jag kände ett behov, herr talman, att få det som sades tidigare upprepat. Om jag förstod statsrådet rätt var uttalandet att det gjorts så stora och bra satsningar av den socialdemokratiska regeringen att när statsrådet tillträdde såg hon att man kunde ta pengar från ungdomssektorn och flytta dem till en annan grupp. Jag kan förstå att man när man har ansvar för två olika områden gör prioriteringar. Men det är väl ändå så, precis som Gunilla Carlsson har understrukit, att vi här har en grupp som faktiskt som helhet också är utsatt i vårt samhälle. Jag är alldeles på det klara med att det i det svenska samhället av i dag finns orättvisor. Det finns grupper som är ekonomiskt utsatta. Det finns grupper som är specifikt socialt utsatta eller utsatta av andra skäl. Men vi vet också, precis som Gunilla Carlsson har pekat på, att vi i vårt samhälle har en grupp ungdomar som inte på samma sätt kan ta del av det utbud inom fritidssektorn som finns. Då blir jag något förvånad när statsrådet här presenterar att det var en medveten handling att ta från den gruppen för att lägga på en annan i och för sig också väsentlig grupp. Samtidigt utestänger ni ungdomarna från så mycket annat, som Gunilla Carlsson på ett förtjänstfullt sätt har pekat på. Ni väljer att säga att när du har blivit myndig är du inte längre en grupp som ska ses med speciella ögon utan då får du betala för dig själv om du ska gå på museer. Om du har blivit ungdom får du gå ut på arbetsmarknaden och söka dig en plats där. Om du har blivit ungdom får du gå ut på bostadsmarknaden och söka dig din plats där. Det känns som att det saknas någon väldigt viktig del i det här resonemanget. Jag vill faktiskt, herr talman, bara få understruket igen att jag hörde rätt. Jag blir väldigt glad om det var någonting som jag missade. Men att det var en medveten tanke från den moderatledda regering som nu styr vårt land att ta pengar från ungdomsgruppen, därför att Socialdemokraterna hade gjort så goda satsningar att man kunde ta pengar därifrån och flytta till en annan grupp, skulle jag vilja få ytterligare belyst.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att jag de fyra år som jag kommer att vara ansvarig för dessa frågor alltid ska fatta medvetna beslut. Det vore konstigt om jag satt som statsråd och fattade beslut utan att förstå vad jag fattade beslut om. Nu är det så att det satsas mycket pengar på ungdomsverksamhet. Jag säger återigen att man inte kan satsa hur mycket pengar som helst på vad som helst. Jag gick igenom verksamheten och återigen säger jag att de här pengarna bara fanns där. Det fanns inget specifikt beskrivet vad de skulle användas till förutom att upprepa samma sak som man redan upprepade för de 100 miljonerna som jag redan nämnt. Jag ansåg verkligen att de här pengarna gör bättre nytta någon annanstans där de också når unga människor. När det gäller vad jag avser att göra för ungdomar är det så att den här regeringen satsar kraftigt på det som jag menar är viktigast för unga vuxna, nämligen utbildning, arbete, se till att man kommer ut på arbetsmarknaden eller se till att man har möjligheten att faktiskt jobba parallellt med studier utan att för den skull förlora sitt studiebidrag. Det är viktigt. Och den chansen får ungdomar av den här regeringen. Det är att satsa på bostadssituationen och så vidare. Det är de sakerna som unga vuxna efterfrågar i dag och som många inte har. Därför blir dessa unga vuxna mambor, som det heter, med sina föräldrar tills de ibland kanske är 35 år gamla. Vi får inte glömma att fritidsverksamheten är ett kommunalt ansvar. Att det finns många unga människor runtom i landet som inte har en tillfredsställande fritid är ett kommunalt ansvar. Det är inte statens ansvar. Men vi gör vad vi kan via bidrag till folkrörelser och via Ungdomsstyrelsen. Det finns också arvsfondspengar. 100 miljoner delades ut förra året. Det finns statliga pengar, men ansvaret för ungas fritid ligger hos kommunerna. Det är där som era kommunalpolitiker ska kämpa för att se till att ge unga goda villkor på deras fritid. Det ska inte ske från Regeringskansliet. Vi ska göra vad vi kan för att ge de kommuner som behöver det stöd. Vi ska göra vad vi kan. Men det betyder inte att vi kan satsa hur många miljoner som helst. Vi har bara en statsbudget, och det finns massor som ska få plats i denna statsbudget. I det här fallet ansåg jag att det fanns verksamheter som behövde pengarna bättre. Kommunerna får faktiskt ta hand om sina unga och deras fritid.

Herr talman! Man vill inte satsa pengar på vad som helst, sade ansvarigt statsråd. Nej, det kan man ju säga att man inte vill. Jag tycker att unga människor är jätteviktiga. Det är viktigt att vi satsar på våra barn och unga. Det är inte att satsa på vad som helst. Den högerledda regeringen slår sig för bröstet och säger att man har satsat flera miljoner. Men man har faktiskt fortsatt med de satsningar som den socialdemokratiska regeringen initierade under förra mandatperioden. Det är skönt att höra att de inte avslutas mitt i arbetet. Frågan är vad som händer 2008 när de satsningar vi aviserade kanske inte blir kvar. Statsrådet säger så tydligt i dag att man prioriterar bort ungdomarna. Det är vad som gjordes när man sade att man prioriterar bort ungdomarna för att i stället lägga pengarna inom ett annat politikområde - som naturligtvis också är jätteviktigt. Statsrådet lyfter sedan fram att man satsar på arbete, utbildning och bostadssituationen. Jag har hört många unga människor protestera angående bostadssituationen. Det finns företag som inte vill bygga längre. I min egen kommun Göteborg kommer flera bostadsområden inte att byggas eftersom den nya regeringen har ändrat förutsättningarna för att bygga lägenheter. Jag vet inte om ungdomarna känner sig särskilt privilegierade i den politiken. Jag hoppas att den nya högerledda regeringen verkligen gör något och inte bara pratar. Den första tiden i regeringsställning har man verkligen plockat bort de satsningar som hade kunnat göras för unga människor. Bidraget till möteslokaler har plockats bort. Det är den fråga som ungdomar själva lyfter upp som den viktigaste. Satsningen på Ungkulturåret har också plockats bort, som också skulle rikta sig till unga människor. Det är bara att beklaga.

Herr talman! Det är inte min avsikt att dra ut på diskussionen. Jag har fått ett svar av statsrådet. Jag förstår tydligt att just socialdemokratiska kommuner - om jag citerar statsrådet rätt - har ansvar för sina ungdomar. Hur det var med de andra kommunerna fick jag inte riktigt klart för mig. Statsrådet sade också att regeringen och statsrådet gör vad man kan för ungdomar, men man har valt att dra in pengarna och satsa dem på andra grupper. Det är en något märklig inställning som jag finner anledning att återkomma till. Jag har stor förståelse och stor respekt för att man ska prioritera på olika sätt, men låt oss inte ställa grupp mot grupp. Gunilla Carlsson har mycket tydligt i sina inlägg understrukit att vad vi från socialdemokratiskt håll vill ha en diskussion om är hur de unga människorna i vårt samhälle har det. Vi har inte haft som utgångspunkt att tala om en viss grupp unga som har en viss bakgrund, en viss etnicitet eller annat. Vi har talat om unga i vårt samhälle. Ungdomsstyrelsen och andra har på olika sätt pekat på att det i dag inte finns samma möjligheter för unga människor rörande utbudet på fritiden. Det är grunden för Gunilla Carlssons interpellation. Jag hoppas att det finns möjlighet för oss att återkomma till diskussionen. Om vi vill göra något bra för de unga måste vi göra det gemensamt, oavsett om det är regeringspartierna eller oppositionspartierna som styr i en kommun. Det har inte med saken att göra. Vi måste se till att unga människor i vårt land vågar satsa på sin framtid. Det är det den här diskussionen handlar om.

Herr talman! Jag tänkte inte ta del i debatten, men jag blev förvånad när statsrådet betonade att det inte är relevant att använda dessa 80 miljoner för ungdomar. Hon säger att det finns så mycket pengar, och Socialdemokraterna har satsat så mycket. Vilka är Sveriges framtid, statsrådet? Vad kostar den? Ungdomarna är Sveriges framtid. Då säger man att det finns för mycket pengar. Statsrådet har säkert varit i Rinkeby, Tensta, Malmö och Göteborg. Du har träffat ungdomar i skolan före valet och pratat med dem. Du har varit i Rinkeby och andra områden. Du har sett att utöver invandrarungdomarna finns handikappade ungdomar som undrar var de ska vara. Var kan de träffas och diskutera hur demokratin ska utvecklas? De vill ha någonstans att träffas. Jag föreslår att ungdomsministern ska besöka Rinkeby. Där finns ett idrottslag som heter Akropol med 600 ungdomar. De har ingenstans att vara. I Malmö finns ungdomar som inte har någonstans att ta vägen. Hur ska framtiden för dessa ungdomar bli? Kommer de att ha någonstans att vara, utvecklas och diskutera demokrati? Då riskerar de att hamna snett i en nära framtid. Vad blir det då med Sveriges framtid? Jag tror att du kan få tillbaka flera gånger om de 80-100 miljoner som du tänker satsa om du satsar dem på ungdomarna. Det räcker inte. Det är till och med farligt. Jag trodde att ministern skulle vara mer generös och ge flera chanser och möjligheter till ungdomarna. Jag vill ställa ett par konkreta frågor till ministern. Vad har du tänkt dig? Hur ska du använda de pengar som du anser att det finns så mycket av? Handikappade ungdomar behöver lokaler. Det gäller också invandrarungdomar och alla ungdomar i skolan. Hur ska de få möjlighet att kunna samlas någonstans? Kommer du att ge fler möjligheter att utvecklas och träffa andra ungdomar? Det räcker inte med att säga att det finns pengar och att det ska läggas fram en utredning. Du måste satsa och se till att ungdomar får möjligheter att genomföra vissa aktiviteter som ger dem chansen att få en bättre framtid och bli en del av samhället. Blir det bra för dem blir det också en fantastiskt fin framtid för Sverige.
Herr talman! Ja, ungdomen är Sveriges framtid. Det håller jag med om. Därför gäller det att satsa på rätt saker, prioritera på rätt sätt. Vi kan ha olika prioriteringar - det är inga problem - med de pengar som jag har tagit från den generella ungdomsverksamheten. Som ni själva också en efter en har påpekat finns det väldigt många olika behov. Ungdomar i Rinkeby, Tensta och Rosengård efterfrågar basketplan, fotbollsplan och boxningshallar. Hur vet vi att de hade fått tillgång till dessa 80 miljoner om jag låtit dem ligga kvar utan att först tänka igenom hur vi ska få veta det? Ni talar om funktionshindrade. Hur vet vi att de skulle få tillgång till pengarna? Det är just därför jag säger detta: Låt mig gå igenom den rapport som Socialstyrelsen har producerat. Låt oss få bättre kunskap om exakt hur vi ska använda pengarna för att nå rätt ungdomar, och inte bara generellt alla ungdomar. Som jag sade tidigare är det olika villkor i olika kommuner för dessa unga. Jag vägrar att bara betala ut pengar generellt och säga att de ska gå till unga. De måste gå till rätt saker. Dessa pengar har jag använt på integrationsområdet, men de går också till ungdomars verksamheter. Det är bland annat Fryshusets verksamhet när det gäller Sharaf hjältar. Det är återrehabilitering av före detta rasister - många av dem är unga. Det handlar bland annat om hedersproblematiken, som Sharaf hjältar jobbar med på Fryshuset. Det är unga människor som drabbas. De är också vår framtid. Det handlar om antidiskrimineringsbyråer, som också får en del av de här pengarna. Ja, det handlar om dessa unga människors framtid, för de riskerar faktiskt att bli diskriminerade på den arbetsmarknad som de ska träda in på så småningom. Det här vänder sig till unga människor. Det är bara det att vi prioriterar olika. Jag vänder mig till dessa unga människor just nu, därför att det problemet kunde jag identifiera och förstå. Nu måste jag sätta mig in i ytterligare ett problem: Vad innebär det att vi har olika villkor? Vad gör vi för de funktionshindrade? Jag måste först ha den kunskapen innan jag kan strö ut de 80 miljoner kronorna. Men ungdomar ska vi satsa på.

Herr talman! Det gläder mig att statsrådet i alla fall har tänkt sig att ta hand om ungdomar, på sitt sätt. Det är positivt att hon vill försöka ta hand om ungdomar. Men jag skulle vilja påpeka en sak. Visst ska man satsa på dem för framtiden under dessa fyra år. Men innan utredningen är klar tycker jag personligen att statsrådet skulle se till att dessa pengar, och andra pengar, ges på rätt sätt, inte bara till ungdomarna i Fryshuset eller i Rinkeby utan till alla ungdomar. Se till att de får möjligheter att ha någonstans att gå. Det finns mycket stora behov av lokaler, som statsrådet också vet, inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Vi måste se till att de får möjlighet att använda lokaler. Vi måste se till att de får arbete. Det gäller dem som är 18 och 19 år. När de går i skolan är det ett annat problem att ge pengar. Min fråga är om du ska ge dem möjligheter att sinsemellan utveckla den demokratiska processen, att träffas och lära känna varandra, att utveckla demokratin och lära av varandra. Det är det som är viktigt, att du satsar på dem under tiden. Jag blir förvånad när du säger att det inte är relevant att använda dessa pengar på det området. Jag tycker att det är väldigt positivt att använda dessa pengar, och kanske lite mer till och med. Jag hoppas att statsrådet satsar på det här i framtiden.